Herr talman! Först två korta saker. Låt mig säga till Rolf Wirtén att vi socialdemokrater i Sverige tar inget som helst ansvar för hur eventuellt socialdemokratiska statsministrar i andra länder sköter sin sysselsättningspolitik. I den mån vi tycker att de sköter den fel försöker vi påverka dem att bedriva en annan arbetsmarknadspolitik. Rolf Wirtén använde uttrycket att jag gick upp i varv. Jag vill säga att jag talar som Bengt Fagerlund talar, och jag hoppas att jag får göra det. Jag kommer aldrig att anmärka på Rolf Wirténs oengagerade tal här i dag. När jag nämnde 1930-talet var det ur synpunkten hur ungdomar upplever arbetslösheten och inte på något annat sätt. Men låt mig säga att vi inte behöver skämmas för vår historia när det gäller kampen mot arbetslöshet. Hur ni känner det får ni själva svara för. Rolf Wirtén efterlyser de förslag som vi hänvisat till i vår motion och som jag berörde i mitt anförande. Jag vill snabbt nämna några som kom fram vid storrådslaget: En utbyggd varvad utbildning, en särskild lagstiftning för att få fram tillräckligt många beredskapsarbeten, aktivare insatser från statliga myndigheter och verk för att få fram beredskapsarbeten för ungdom, skyldighet för privata och offentliga arbetsgivare att ta fram praktikplatser för ungdomar, en utvidgning av främjandelagen till att omfatta ungdomar under en viss ålder. Jag kan fortsätta med exempel från nästa sida: Ökad satsning på skyddade verkstäder, gemensamt ansvar för att de handikappade ges möjligheter till produktivt arbete, en kraftig regionalpolitik som inriktas för samhällsinsatser på områden där de bäst behövs i stället för en generell utspridning av förmåner till företagen, en utbyggd och förbättrad långtidsvård. Detta är bara några uppslag från storrådslaget. Rolf Wirtén kan inköpa denna redogörelse — det kan de också göra på arbetsmarknadsdepartementet — för att konstatera vilka uppslag vi förde fram i dessa sammanhang. Sedan säger Rolf Wirtén att vi har arbetat för en ungdomsgaranti, och ni hade aldrig behövt göra en reservation i arbetsmarknadsutskottet som gällde att vi skall arbeta för en ungdomsgaranti. Ni ville skriva in detta innan samhället hade medlen i sin hand, och det är det jag i dag kritiserar, inte att vi skall arbeta för att ge ungdomar denna garanti. Jag går så långt att vi skall ge garanti för sysselsättning åt alla människor.

Herr talman! Lars Werner slutar med att ställa en fråga till mig om hur många nya jobb som kommit till under den sittande regeringens tid. Får jag bara påminna om den senaste arbetsmarknadsstatistiken. Det framgår av den att det sedan föregående månad är en uppgång med 20 000 när det gäller antalet verksamma i förvärvslivet. Det kan vara en uppgift, Lars Werner, som visar att det fortfarande är en ökning i antalet anställda i Sverige trots de utomordentliga svårigheter som den internationella lågkonjunkturen medför för den sittande regeringen. Får jag så till Bengt Fagerlund bara säga att när han lovade låta bli att göra någon recension av mitt framträdande, så tog det inte mer än två sekunder förrän han gjorde en klar värdering av hur jag hade uppträtt i talarstolen. Föresatsen höll alltså inte så länge. Nåväl, vad som är mera intressant i herr Fagerlunds inlägg är det som skulle tillföra debatten om hur vi skall ge sysselsättning åt ungdomarna nya initiativ, nya grepp. Då noterar jag av den väldigt snabba uppläsning som Bengt Fagerlund gjorde från storrådslaget att den uppräkningen, vad jag kan förstå, inte innehöll några nyheter i förhållande till vad man talat om i andra sammanhang. Lika väl som man kan finna att det i sysselsättningsutredningens delbetänkande talas om varvad utbildning — en sak som f. ö. har förekommit i riksdagsdebatter sedan många år tillbaka — kan man finna att nya beredskapsarbeten i kommun, stat och landsting är sådant som den sittande regeringen håller på att försöka få fram. Sådana förslag har också förekommit i motioner från de föregående oppositionspartierna. Att främjandelagen skall användas för ungdomarna har vår representant i sysselsättningsutredningen också ställt sig bakom. Med andra ord: Om man ser på vad Bengt Fagerlund sade om långtidsvård och annat finner man att det, som jag förmodade, egentligen inte var några nyheter. Får jag så allra sist ställa en fråga till Bengt Fagerlund.

Det finns anledning att diskutera vem som har bäddat för svenskt näringslivs svårigheter av det slag vi har nu.
Herr talman! Det är ganska klart att mycket av det som jag snabbt —- som Rolf Wirtén sade — räknade upp är sådant som diskuterats förut. Men jag tycker att det absolut fanns två nyheter bland det jag talade om. Den första är skyldigheten för privata och offentliga arbetsgivare att ta fram praktikplatser för ungdom. Observera ordet skyldighet! En annan nyhet är förslaget om särskilda ungdomskommissioner och lokala sysselsättningsprogram i kommuner och landsting. Nog är det sådant som man kan betrakta som nyheter! Men i dag gäller det att gå från ord till handling. Vi är överens om att ungdomsdelegationen skall pröva de olika uppslagen, och vi behöver inte föra en längre diskussion i anledning därav. Rolf Wirtén sade vidare i sitt första anförande att det som vi föreslagit i våra reservationer är marginella överbud. Vad är det då som Rolf Wirtén kallar marginella överbud? Jo, t.ex. vårt förslag att man skall höja utbildningsbidraget till handikappade. Rolf Wirtén säger, precis som utskottsmajoriteten i övrigt, att de bidragen inte behöver höjas, eftersom AMS kan ge dispens. Varför behöver man ha dispens om man anser att man vill ha in handikappade? Varför kan systemet inte vara sådant att de från början kan räkna med ordentliga bidrag? Och tyvärr, Rolf Wirtén, har det ökade stödet till halvskyddad sysselsättning inte gett det utslag som vi alla hoppats på. Ökningen är ungefär densamma som den varit förut. Vårt krav om ökning av jämställdhetsbidraget och förslaget att det skall gälla i hela landet är bara en uppföljning av vad arbetsmarknadsstyrelsen föreslår för att kunna klara det arbete som man anser är nödvändigt i det här sammanhanget. Vi är överens om de flesta åtgärderna, men vi har till betänkandet fogat de här fem reservationerna. Men jag tycker att det är rätt viktigt att komma ihåg, när vi talar om att vi har fler i arbete än förut, att antalet deltidsanställda har ökat i stor omfattning under den senaste tiden. Av dem är det många som omedelbart vill ha mer arbete. Om jag kommer ihåg siffran rätt rör det sig om 70 000 människor. Detta är ett problem som vi skall ha med i bilden. Dessutom skall vi lägga till de 60 000 som nu har 25-kronan. Jag skall sluta med att åter beröra det vi säger om att det är den sittande regeringen som bär ansvaret för sysselsättningen. Jag inledde mitt huvudanförande med att säga: I och med att inga av de förslag vi har lagt fram kan prövas i praktiken är det ni som har ansvaret för sysselsättningen i det här landet. Kom inte och skyll ifrån er på några andra i det sammanhanget!

Herr talman! Låt mig först konstatera att Bengt Fagerlund i sitt senaste inlägg medgav att det inte var något särdeles nytt i katalogen från storrådslaget. Jag noterar med viss tacksamhet att han erkänt det. Bengt Fagerlund tog nu på nytt upp de handikappade, som berörs i tre av reservationerna. Utöver den argumentation som jag presenterade i mitt första anförande och som utskottet står för är då att notera att sysselsättningsutredningen kommer med ett delbetänkande om de handikappades problem på nyåret 1978. Det är väl då ändå rimligt att man inväntar remissynpunkter och beredning i vanlig ordning av det innan man framlägger förslag till hur man skall förändra stödet till de handikappade, om man finner att det finns brister, och det kan jag visst tänka mig att det gör. Inget är så bra att det inte går att göra det bättre. Men att i nuläget gå in och göra de små justeringar som socialdemokraterna föreslagit förefaller minst sagt omotiverat. Deltidsanställda var förklaringen till uppgången i antalet sysselsatta, ansåg både Bengt Fagerlund och Lars Werner. Det förtjänar då påminnas om att antalet deltidsanställda mellan 1974 och 1975, alltså under den föregående regeringens tid, ökade med ca 100 000. Det är alltså inte någon företeelse som har dykt upp på svensk arbetsmarknad efter oktober 1976, utan den har naturligtvis sin förklaring i den verklighet som råder bland arbetssökande runt om i Sverige —- många väljer deltidstjänst därför att de upplever det som en fördel att kunna få en deltidstjänst. Tyvärr blir det en snedfördelning till kvinnornas nackdel, det medger jag, men många vill ha sådan tjänst och därför blir efterfrågan stor. Bengt Fagerlund talade om hur många det är som egentligen skulle vilja ha heltidstjänst. Den senaste uppgift jag har säger att det är 56 000. Av de 900 000 som i dag deltidsarbetar är det alltså ett måttligt antal som efterfrågar heltidstjänster. Men självfallet bör vi från regeringssidan — och jag tror att oppositionen är beredd att hjälpa till — försöka undanröja de hinder som finns för de människor som vill ha heltidstjänst men inte kan få det på grund av besvärande restider, barnomsorg eller annat. Jag konstaterar till sist, herr talman, att när jag efterlyste åtgärder som skulle förbättra svensk ekonomi i förhållande till vad regeringen har föreslagit hade Bengt Fagerlund inget svar att ge.

Herr talman! Bengt Fagerlund har redovisat socialdemokraternas syn på det utskottsbetänkande som vi har att behandla, och han har också motiverat de socialdemokratiska reservationerna. Jag skall därför begränsa mitt inlägg till några allmänna synpunkter på arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitiken. När man nu försöker bedöma läget på arbetsmarknaden och lista ut hur det kommer att bli den närmaste tiden räcker det inte att bara studera den statistiska arbetslösheten. Den är fortfarande jämförelsevis låg. Men att därav dra slutsatsen att allt är bra är synnerligen farligt. Det finns många oroande tecken inför framtiden — ja, även för den allra närmaste framtiden. Det är gott och väl att man genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder har kunnat förhindra en omfattande arbetslöshet. Vi kritiserar inte dessa insatser i och för sig, vilket Bengt Fagerlund framhöll. Vi skulle ha kritiserat om sådana insatser inte hade gjorts. Vad man har anledning att reagera inför är att arbetsmarknadsministern och andra företrädare för regeringen med stor skrytsamhet hävdar att de insatser man har gjort för att upprätthålla sysselsättningen saknar motstycke i svensk politik. De miljardbelopp som nu måste sättas in är inte ett mått på regeringens för att främja sysselsättningen kompetens på sysselsättningspolitikens område — de är helt enkelt ett uttryck för ett stort behov av åtgärder. Även om den statistiska arbetslösheten är jämförelsevis låg måste det inge oss alla stora bekymmer att andelen ungdomar bland de arbetslösa är så stor. 40 000 arbetslösa ungdomar är en mycket allvarlig siffra. Dessutom är väl ca 40 000 i beredskapsarbete och utbildning. Det är bra att sådana åtgärder vidtas, men även de som är sysselsatta på detta sätt är bekymrade om det inte skapas nya jobb, om det inte finns en sysselsättningspolitik. Vi har från vårt håll flera gånger givit uttryck för vår oro för ungdomsarbetslösheten och förklarat oss vara beredda att delta i ett konstruktivt arbete för att finna lösningar på ungdomens sysselsättningsproblem. Om vi misslyckas med det arbetet kommer domen från ungdomarna att bli hård mot oss politiker. Vidare är det så att arbetslösheten bland kassamedlemmarna, dvs. bland dem som är etablerade på arbetsmarknaden, också har ökat. Vi har, som jag försökt antyda, inte kritiserat de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Däremot har vi gång efter annan slagit fast att det inte räcker med arbetsmarknadspolitik. Får inte arbetsmarknadspolitiken stöd av den ekonomiska politiken, insatser på näringsoch branschpolitikens område — då står det illa till, då får Per Ahlmark bekymmer. Det är nödvändigt att föra en samordnad politik, men det har inte regeringen gjort. Det är där vår kritik sätter in. Trots de omfattande insatserna från regeringens sida har vi fått bevittna en nedgång av investeringsverksamheten inom näringslivet. Sedan förra året har industrisysselsättningen minskat med 60 000 personer. Allvaret i detta borde vara uppenbart för alla. Arbetsmarknadspolitiken kommer att ställas inför övermäktiga uppgifter om den inte får stöd av en effektiv sysselsättningspolitik, och jag tar mig friheten att med några ord försöka förklara skillnaden mellan arbetsmarknadspolitik och sysselsättningspolitik. Sysselsättningspolitiken skall ge oss de nya jobb som behövs. Det sker genom utformningen av den ekonomiska politiken, näringspolitiken, branschpolitiken och — inte att förglömma — energipolitiken. Allt detta måste samordnas. Genom en planmässig utveckling av näringspolitiken tryggas näringslivets utveckling. Den nödvändiga strukturella omvandlingen inom vissa branscher måste ske under socialt acceptabla förhållanden. Genom en konsekvent energipolitik garanteras en trygg försörjning med energi. Sedan måste man förmå näringslivets företrädare att lyfta blicken mot framtiden, stimulera investeringsviljan och ingjuta mod och framtidstro. En framgångsrik sysselsättningsskapande politik förutsätter en konsekvent och väl genomförd samordning av alla de aktiviteter jag här nämnt. På så sätt lägger man grunden för en trygg och växande sysselsättning. Man skapar med andra ord de nya jobb som behövs. Det är det som är sysselsättningspolitik. Arbetsmarknadspolitiken har till uppgift att stärka den enskildes möj ligheter att få och behålla ett jobb. För att klara detta har vi under årens lopp skaffat flera instrument. Det rör sig om arbetsförmedling, utbildning, skyddad sysselsättning, flyttningshjälp, direkt sysselsättningsstöd osv. Men möjligheterna att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden genom alla dessa utmärkta arbetsmarknadspolitiska åtgärder är beroende på hur vi lyckas med den sysselsättningsskapande politiken. Finns det inga jobb att förmedla, att flytta till eller utbilda sig till — då fungerar inte dessa instrument. Att läget är bekymmersamt tror jag inte att någon vågar ifrågasätta i dag. Som jag tidigare nämnde har sysselsättningen inom industrin minskat med 60 000 sedan förra året. Vi måste helt enkelt öka industrisysselsättningen. I regeringsförklaringen utfäste sig regeringen att föra en politik för sysselsättning och boende i alla delar av landet. I detta sammanhang nämndes bl.a. regionalpolitiken. Man sade vidare att nya arbetstillfällen måste skapas inom näringslivet. Det finns ingen som helst anledning att protestera mot dessa utfästelser i regeringsdeklarationen. Men nu börjar tiden bli mogen för handling. Nu måste vi få veta hur regeringen har tänkt sig att uppnå denna ökning av industrisysselsättningen. Kommer en sådan inte till stånd är det helt enkelt omöjligt att infria löftet om sysselsättning i alla delar av landet. Det går inte att utjämna obalansen mellan de olika delarna av vårt land. Vi måste ju ha nya industriarbeten att utlokalisera. Åldringsvård och barntillsyn kan inte utlokaliseras till andra regioner. Det är i regioner med låg sysselsättningsgrad som kvinnorna har svårast att hävda sig. Även av det skälet måste vi få fram fler industrisysselsättningstillfällen i dessa regioner. Dessutom — det behöver jag knappast framhålla — kan vi inte klara de ökade kostnaderna för u-hjälp, turism och våra utländska lån om inte industriproduktionen ökar. Vad jag efterlyser är alltså uppgifter om den samordnade sysselsättningspolitik varigenom regeringsförklaringens utfästelser infrias. Jag sade inledningsvis att det inte räcker med att enbart studera arbetslöshetssiffrorna när man gör en framtidsbedömning. Statistiken erbjuder andra uppgifter som inger bekymmer. Nära 50 000 personer deltar i utbildning inom företagen i stället för att vara arbetslösa. Det är bra, och det är arbetsmarknadspolitik. Men först måste alla dessa komma in i produktionen innan nyanställningar blir aktuella. Detta visar hur nödvändigt det är med sysselsättningspolitik. Dessutom finns ca 60 000 personer i övrig arbetsmarknadsutbildning och ett stort antal i beredskapsarbete. Det är utmärkt — det är den arbetsmarknadspolitik vi har infört. Men även här måste vi ha en sysselsättningspolitik. Och till detta skall läggas alla de nytillträdande som i stadig ström kommer ut på den svenska arbetsmarknaden och gärna vill ha ett meningsfullt arbete. Arbetsmarknadspolitiken måste få draghjälp — och det snart. Om detta borde vi vara ense. Och det finns praktiska möjligheter att ge draghjälp. Vi har från vårt håll krävt ökat bostadsbyggande. Det är visserligen inte arbetsmarknadsministerns bord, men regeringen har ett kollektivt ansvar. Och här är ett fält som kan ge draghjälp åt arbetsmarknadsministerns arbetsmarknadspolitik. Ett ökat bostadsbyggande är givetvis motiverat för att undvika ökad bostadsbrist. Men ökat bostadsbyggande ger också jobb åt byggnadsarbetare, och det är viktigt. Och man kan öka sysselsättningen i många andra branscher om man ökar byggandet. Bostadsbyggande kräver armeringsjärn, spisar, kylskåp, snickeriprodukter och mycket annat. Och när den nya hyresgästen flyttar in i den nya lägenheten behövs en hel del utrustning. Ökat bostadsbyggande kan alltså ge draghjälp åt arbetsmarknadspolitiken och öka sysselsättningen. Ett annat område som borde få en puff av arbetsmarknadsministern är energipolitiken. Se till att riksdagsbeslutet från 1975 fullföljs. Sker det får arbetsmarknadspolitiken ytterligare draghjälp. Herr talman! Endast om sysselsättningspolitiken blir effektiv kan arbetsmarknadspolitiken fylla sin ursprungliga uppgift, nämligen att undanröja förvärvshinder, vara beredskap inför tekniska förändringar, stärka jämställdheten i arbetslivet, ge effektiv hjälp åt de handikappade, öka tryggheten i anställningen och trygga rätten till arbete efter vars och ens förmåga. Jag yrkar också bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Före middagsuppehållet fick vi höra två anföranden från den socialdemokratiska oppositionen. De hölls av Bengt Fagerlund och Ingemund Bengtsson. I mitt tycke hade de anförandena inte mycket gemensamt. Bengt Fagerlund hade inte, vad jag kunde höra, ett gott ord att säga om regeringens arbetsmarknadspolitik. Ingemund Bengtsson hade inte ett ont ord om regeringens arbetsmarknadspolitik. Han gjorde en del distinktioner mellan sysselsättningspolitik och arbetsmarknadspolitik, distinktioner som jag känner igen sedan tidigare diskussioner och som jag i långa stycken kan instämma i. Ingemund Bengtsson försökte vad jag kunde höra inte heller att misstänkliggöra regeringens ambitioner att skapa förutsättningen att göra möjligt rätten till arbete för alla. Vi skall väl ändå inte skuggboxas så mycket att vi inte kan ge varandra ett uppriktigt erkännande av att vi alla syftar till full sysselsättning och rätt till arbete för alla. Det är den mest angelägna uppgiften som regeringen och regeringspartierna har ställt sig före. Det framgår av regeringsdeklarationen, men det framgår framför allt av de omfattande insatser för att trygga sysselsättningen som riksdagen på regeringens förslag har beslutat det senaste året. Åtgärder har vidtagits på många samhällsområden. Det gäller den ekonomiska politiken, näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken, som vi nu diskuterar. Det gäller det sociala fältet, skatteområdet osv. Det har sagts, och jag vill gärna upprepa det, att det inte under någon tidigare regering har gjorts så omfattande och differentierade insatser som under den nuvarande. Ingemund Bengtsson påpekade att det inte var någon garanti för eller något kännetecken på att regeringen var kompetent. Må så vara, men det är ett bevis på att regeringen har ambitioner att skapa sysselsättning. På grund av alla samhällsinsatser upprätthålls nu sysselsättningen på en hög nivå. Sysselsättningen och arbetslösheten befinner sig på gynnsammare nivåer nu än under förra lågkonjunkturen 1971. Vissa grupper, och dit hör ungdomarna, har fortfarande en särskilt hög arbetslöshet. för att främja sysselsättningen Det är mycket otillfredsställande och allt bör göras för att komma till rätta med den situationen. Bengt Fagerlund sade att inga fagra ord kunde förbättra situationen för de arbetslösa. Det är så sant, men när jag hörde Bengt Fagerlunds anförande tänkte jag också att inga fula ord heller kan hjälpa dem som är arbetslösa. Bengt Fagerlund försökte nämligen misstänkliggöra regeringspartierna för deras vilja att skapa sysselsättning. Regeringen har ansvaret för sysselsättningen, sade också Bengt Fagerlund. Det är alldeles riktigt, men det får inte, som han gjorde, innebära att oppositionen frånkänner sig sin del av ansvaret för bl.a. de frågor vi nu diskuterar. Jag kan instämma i en sak som var gemensam för Fagerlund och Bengtsson och som jag också hade tänkt säga, nämligen att vi inte enbart med arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan klara sysselsättningen på lång sikt. Man har krävt från oppositionens sida att regeringen nu skall lägga fram långsiktiga planer och program för hur sysselsättningen skall klaras på längre sikt. Detta var en av de frågor som regeringen allra först fick ta itu med — på det berömda bordet fanns inga sådana planer för varven, stålet, teko— det finns andra områden också. Norrbottens Järnverks planer föll ju som korthus i vinden redan innan den nya regeringen kom till. Vad den nya regeringen fått göra på det här området är att ta itu med de frågor som den socialdemokratiska regeringen försummat, nämligen att dra upp planer för näringslivets framtid. I det sammanhanget måste jag påminna om centerpartiets motion jag tror de flesta åren, om inte alla, under 1970-talet med krav på ett näringspolitiskt program. Socialdemokraterna har varje år motsatt sig och avslagit vår motion om ett sådant program. Jag tycker att centerpartiet i den här frågan kan ha ett ganska rent samvete. Men hur är det med socialdemokraterna som nu anklagar regeringen efter bara drygt ett år för att den inte har några färdiga program? Sysselsättningen i dag i Sverige är inte låg. Den har egentligen aldrig varit högre än den är i dag. Om vi tar 1971 som utgångsår, finner vi att antalet sysselsatta då uppgick till 3 894 000. 1973 till 3 940 000. Siffran för 1976 är 4 121 000 och för 1977 — det gäller tredje kvartalet i samtliga fall — 4 143 000. Alltså har sysselsättningen ökat också detta år med drygt 20 000 arbetstillfällen. Arbetslösheten har legat på en låg nivå under 1970-talet, bl.a. på grund av arbetsmarknadspolitiska insatser. 1971 fanns det 116 000 arbetslösa, vilket innebär 2,5 96. 1973 hade vi 95 000 arbetslösa, 1976 var antalet arbetslösa 74 000 och 1977 — det gäller i de här fallen också tredje kvartalet — 88 000 eller 1,9 26. Den procentsiffran är inte oväsentligt lägre än den som kunde noteras åren 1971-1973. Männens sysselsättning har inte ökat utan ligger nu på ungefär samma nivå som under åren 1971-1973. De senaste tre åren har männens sysselsättning minskat med ca 20 000 per år. Arbetslöshetstalet för männen har emellertid inte påverkats i samma mån. Sysselsättningsutvecklingen för kvinnorna är betydligt bättre än för männen. Jag håller mig till samma år som förut och även nu till tredje kvartalet — jag har valt tredje kvartalet för att få den mest aktuella siffran för innevarande år. 1971 var 1 546 000 kvinnor sysselsatta enligt AKU statistiken, medan 51000 var redovisade som arbetslösa. 1973 var 1603 000 i sysselsättning och 48 000 arbetslösa. 1976 var 1 761 000 sysselsatta och 39 000 arbetslösa. 1977 sysselsattes 1 801 000 kvinnor och 45 000 var arbetslösa. Antalet kvinnor i arbete har alltså i år ökat med 40 000. Vi vet att en mycket stor andel av kvinnorna arbetar deltid och att den andelen har ökat sedan 1974. 1970-1974 var den i stort sett på oförändrad nivå, ca 11 96. Nu ligger den på mellan 14 och 15 96. 1974 — det sista året i den jämna delen av kurvan för människor i deltidsarbete - var ungefär 650 000 män och kvinnor deltidsarbetande. Kvinnornas andel utgjorde då liksom nu ca 90 96. År 1977 var 900 000 människor i deltidsarbete, och det innebär att ca 100 000 män har deltid. Många av dessa är deltidspensionärer. AKU har som bekant undersökt kvinnornas önskemål att ha heltid. Vi kan av de siffrorna konstatera att antalet deltidsarbetande kvinnor som önskar heltid är praktiskt taget oförändrat genom åren under 1970 talet. Om man jämför åren 1974 och 1977 finner man att antalet kvinnor som önskar heltid är 53 000 resp. 50 000. Jag skall inte ta upp den frågan till diskussion nu. Jag bara konstaterar förhållandet att 1974 önskade ca 15 96 deltidsarbetande heltid, medan år 1977 detta tal är nere på 6 26, samtidigt som gruppen deltidsarbetande ökat från 650 000 till 900 000. Man kan kommentera de här siffrorna ur olika synpunkter. Det finns olika orsaker till utvecklingen. Men det intressanta tycker jag i alla fall är att antalet människor som har deltidsarbete men önskar heltid inte har ökat. Jag vill bara konstatera att i det samhälle som vi nu har, med de värderingar vi har och den arbetsfördelning som finns ute i näringslivet och i hemmen — och som säkert många, kanske alla av oss vill förändra - så är det inte fler, snarare färre människor som är missnöjda med sin deltid. Ur jämlikhetssynpunkt är det naturligtvis en väsentlig fråga att samhället gör vad som är möjligt för att tillgodose önskemålen om heltid för de ca 50 000, varav ca 45 000 kvinnor, som önskar heltid. Här har jämställdhetskommittén sin alldeles särskilda uppgift. Vi vet ju att den arbetar mycket enträget på detta. Socialdemokraterna yrkar nu att jämställdhetsbidraget skall ökas från 8 och 14 kr. till 16 kr. Rolf Wirtén har berört den frågan, så jag kan förbigå den här. Jag kan instämma med honom. Av utskottsbetänkandets redovisning framgår att vi genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder lyckats ganska bra att behålla människor i arbete eller i utbildning inom företagen. Den internationella lågkonjunkturen liksom i hög grad de internationella strukturförändringarna drabbar också vårt land mycket kraftigt. Vi har givetvis stor känning av dem. De drabbar naturligtvis mest de grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, och hit hör kvinnor och ungdomar. Särskilda åtgärder är nödvändiga för inte minst dessa grupper. Nära 80 000 fler är i år engagerade genom arbetsmarknadspolitiska insatser än under det föregående året. Det säger väl något om vad den internationella konjunkturen har betytt för oss. Det kanske också säger något om effekten av våra arbetsmarknadspolitiska insatser. Den s.k. 25-kronan har varit särskilt framgångsrik. Ett kuriosum är att detta instrument tillkom efter en lottningsseger för de nuvarande regeringspartierna 1974, en seger över socialdemokrater och vpk, som vi alla kan vara mycket glada över i dag. 25-kronan har som sagt visat sig vara mycket effektiv som temporärt medel. Inte mindre än 46 000 personer är berörda av denna bidragsform mot 4 000 förra året, dock med en lägre bidragsnivå. Andra halvåret i år har antalet arbetslösa ungdomar närmat sig nivån för åren 1971 och 1973. Det är mycket otillfredsställande. Allt som är möjligt att göra bör göras för att förbättra ungdomens sysselsättningsmöjligheter. Utskottet uttalar sig nu för en delegation i anslutning till regeringens kansli, vilken får till uppgift att söka lösa ungdomens sysselsättningsproblem. Åtskilligt är ju redan gjort under senare år, men ingen möda bör sparas för att lösa de här mycket viktiga frågorna. Det oroande för dagen är, som jag ser det, inte främst den statistiskt redovisade situationen för sysselsättningen och arbetslösheten. Jag kan inte finna annat än att Ingemund Bengtsson och jag på den punkten är helt överens. Det är oroande att tillgången på lediga platser inte ökar utan tvärtom visar tendenser att minska. De svårigheter som vi har att sälja våra produkter i konkurrens med andra länder är också oroande. Detta är grunden till svårigheterna att få till stånd nya arbetstillfällen. Det här har lett till produktionsbegränsningar i flera tunga industrisektorer. Trots produktionsbegränsningarna har lagren ökat kraftigt. Tillväxttakten inom näringslivet har sjunkit, kanske främst på grund av de nödvändiga produktionsbegränsningarna som nu förekommit i flera år, också under den socialdemokratiska regeringens tid. Den kaka vi skall dela ökar inte på ett tillfredsställande sätt. Vi måste återfå vår konkurrenskraft, så att vår produktionsapparat får arbeta för fullt. Efter vad jag kan bedöma är den nu väl rustad för mycket större produktion. Vissa bedömare har kommit fram till att vår nuvarande produktionsapparat egentligen skulle kunna producera för ytterligare 25 miljarder, om den kunde köra för fullt. Härigenom ökas sysselsättningen, vårt gemensamma arbetsresultat blir bättre, vi får mer att dela. Det är just detta som är regeringens mål för de mycket kostsamma åtgärder på en rad områden som jag tidigare nämnt. Mycket mera skulle kunna sägas om de gynnsamma effekterna av att vår produktionsapparat kunde köra för fullt och att vi fick tillbaka vår konkurrenskraft. Men jag skall inte ta upp den diskussionen nu - = Nr 44 saken har ju diskuterats i snart två dagar. Torsdagen den Såväl Bengt Fagerlund som Ingemund Bengtsson efterlyste en plan 8 december 1977 mässig utveckling av näringslivet och program från regeringen. Jag har redan nämnt att den första uppgift regeringen fick ta sig an var just — Särskilda åtgärder att försöka få till stånd de program som den socialdemokratiska regeringen = för att främja inte hade lagt ned några krafter eller någon energi på att åstadkomma. = sysselsättningen Vi behöver en mera planmässig strukturförändring inom vårt näringsliv. Det är också detta som inte minst industridepartementet är mycket intensivt engagerat i. Den aktivitet som nu ådagaläggs på det planet är så hög att det inte går att göra en jämförelse med den gamla regeringens. Jag är helt enig med Ingemund Bengtsson om att det primära är att grundlägga en sysselsättningspolitik som garanterar trygga arbetsplatser. I Detta resonemang är konstruktivt. Det gladde mig att Ingemund Bengtsson uttalade att han är beredd till konstruktiva insatser. Det är välkommet | med sådana framdeles, för vi har sett alltför mycket av s.k. skuggboxning. Inte heller med en sådan löser man sysselsättningsproblemen. Vi måste känna vårt ansvar, oavsett om vi sitter i regeringsställning eller i oppositionsställning. Arbetsmarknadspolitikens insatser hittills har i betydande grad inriktats på att utbilda arbetskraften och behålla den inom företagen. Industrins investeringar har stimulerats på olika sätt. Vi bör, som jag nyss sade, vara väl rustade för en betydande produktionsökning med i varje fall marginella insatser. Problemet är att vårt kostnadsläge gör det svårt att sälja. Låt mig erinra om de branscher jag nyss nämnde: stålet, varven, teko, massa, papper m.fl. På grund av de här strukturförändringarna, som inte bara berör vårt land utan också andra industriländer, är det nödvändigt med stora ekonomiska satsningar. Det sysselsättningspaket som vi diskuterar i dag är inpassat i den allmänna bilden för att man skall kunna skapa grunden för en sysselsättningspolitik. Vi kan genom arbetsmarknadspolitiska insatser faktiskt göra åtskilligt när det gäller den primära uppgiften att med en sund näringspolitik och en sund ekonomisk politik skapa förutsättningar för ett fullt utnyttjande av våra resurser. Ett fullt utnyttjande av resurserna är grunden för trygghet och varaktigt arbete. Med tanke på att alla skall få arbete som önskar det, är jag glad över att herr Fagerlund i dag sade att det säkert behövs fler nya sysselsättningstillfällen än 400 000. Centern, liksom också sysselsättningsutredningen, har ju understrukit att det behövs åtminstone 400 000 sysselsättningstillfällen för att alla skall kunna få arbete på 1980-talet. Det behövs också för att man skall kunna ersätta de många arbeten som försvinner. Jag hälsar herr Fagerlund mycket välkommen till den grupp som anser att vi behöver minst 400 000 nya jobb. Vad har då den socialdemokratiska oppositionen att komma med när det gäller det här betänkandet? Det är inte mycket. Jag kan instämma med Ingemund Bengtsson när han sade att det egentligen inte finns några erinringar mot arbetsmarknadspolitiken. Skillnaderna i uppfatt 115 Nr 44 ningen är mycket marginella och saknar på det hela taget betydelse. De socialdemokratiska reservationer som är fogade till det här betänkandet har Rolf Wirtén talat om, så jag skall inte beröra dem. Jag vill bara säga att reservationerna, enligt min mening, är mycket svagt sakligt Särskilda åtgärder motiverade. för att främja Socialdemokraterna har framlagt förslag i sin partimotion och följt upp sysselsättningen några i reservationer. Men man är mycket sent ute. Vissa förslag bereds redan av regeringen och kommer snart på riksdagens bord i berett skick. I andra fall är förslagen i de socialdemokratiska reservationerna och i den socialdemokratiska partimotionen redan tillgodosedda i den praktiska tillämpningen. I ett par fall — det gäller ett förslag om en ungdomskommission och förslaget att göra särskilda ansträngningar för att ge sysselsatta kvinnor yrkesbildning — skriver utskottet till regeringen. De här två förslagen ligger ju helt i linje med regeringspartiernas intentioner och innebär f. ö. inga nyheter. 25-kronan kan t.ex. redan användas till utbildning av kvinnor inom deras resp. yrken. Det kan ändå krävas vissa ytterligare insatser, bl.a. beträffande läroplaner. Sysselsättningsutredningen har väl hittills verkat som en kommission för ungdomssysselsättningen. I anledning av en partimotion från centern erhöll sysselsättningsutredningen på sin tid tilläggsdirektiv just beträffande ungdomens sysselsättningsproblem. Utredningen har också avlämnat en del förslag i det ämnet. Tillsättandet av en särskild delegation inom riksdagens kansli kan nu vara en riktig handläggningsordning. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets förslag i alla punkter.

Herr talman! Det finns i vårt land en bred uppslutning bakom den höga värderingen av arbetet och därmed också av den fulla sysselsättningen. Det utskottsbetänkande om sysselsättningspolitiken som vi diskuterar i dag är ett uttryck för det. Oppositionen har sagt ja till huvuddragen i proposition nr 32 och särskilda åtgärder för att främja sysselsättningen under vinterhalvåret 1977/78. Regeringspartiernas företrädare i utskottet har gått oppositionen till mötes genom förslaget att regeringen skall tillsätta en delegation för ungdomens sysselsättningsfrågor. Vi går mot en kärv vinter, med svag efterfrågan på arbetskraft och behov av omfattande sysselsättningsskapande åtgärder. Därför lade jag i oktober fram ett sysselsättningsprogram för de närmaste månaderna. Det är delar av det programmet som i dag skall beslutas. Det förstärker en arbetsmarknadspolitik som 1977 har byggts ut mer än någon gång tidigare. Att stödja sysselsättningen och att motverka arbetslösheten är 116 de övergripande målen för regeringens politik. Det har Rolf Wirtén och Jan-Ivan Nilsson helt rätt i. Sysselsättningspaketet av den 3 oktober innebär en satsning på omkring 2 miljarder kronor. Det beräknas ge minst 30 000 människor jobb eller utbildning. De extra sysselsättningspolitiska insatserna är inriktade på att stödja sysselsättningen inom industrin, bl.a. genom industribeställningar, genom att det särskilda sysselsättningsbidraget till vissa företag förlängs och 25-kronan byggs ut. Vidare gör vi särskilda insatser för sysselsättningen inom byggsektorn. Statliga byggen har tidigarelagts. Dispens från investeringsavgiften för oprioriterat byggande har getts i ökad omfattning och avgiften avskaffas nu. Anslaget till beredskapsarbeten kommer i och med dagens riksdagsbeslut att höjas. Förhöjt statsbidrag lämnas till vissa kommunala byggen, som utförs som beredskapsarbeten under vintern. Vad gäller byggmarknaden kan jag redovisa ytterligare insatser. Regeringen kommer att besluta om särskilda åtgärder för att motverka en höjning av arbetslösheten på byggarbetsmarknaden. Statsbidragen för kommunala beredskapsarbeten höjs från 33 till 50 96 i ytterligare nio län. Dessutom kommer statliga och andra offentliga byggen för 200 milj.kr. att tidigareläggas. Läget på byggarbetsmarknaden har snabbt försämrats under hösten. Det visar länsarbetsnämndernas prognoser för efterfrågan på arbetskraft inom byggsektorn för första kvartalet nästa år. AMS har därför i en särskild skrivelse till regeringen begärt att skolor, sjukhus och andra offentliga byggen skall tidigareläggas och statsbidragen till kommunala beredskapsarbeten höjas. För att stimulera igångsättningen av kommunala byggen har regeringen tidigare i höst beslutat att höja statsbidragen för kommunala beredskapsarbeten i Norrbotten, Västerbotten och Värmlands län. Regeringen har vidare tidigarelagt offentliga byggen för ca 250 milj.kr. Regeringen kommer nu att besluta att statsbidragen för kommunala beredskapsarbeten höjs till 50 26 också i Västernorrlands, Jämtlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västmanlands, Skaraborgs, Älvsborgs, Bohus och Blekinge län. Regeringen kommer vidare att besluta om tidigareläggning av bl.a. skolor, sjukhus och förvaltningsbyggnader för ytterligare 200 milj.kr. Byggprojekten kommer att väljas med hänsyn till sysselsättningsläget i resp. län. Vi ökar samtidigt ansträngningarna att erbjuda arbete eller utbildning åt alla ungdomar och andra nytillträdande på arbetsmarknaden. De särskilda ungdomsåtgärderna har nu blivit så omfattande att det finns skäl som talar för att det skapas ett centralt organ med ett övergripande ansvar för ungdomens sysselsättning. Jag har därför medverkat till att det inrättas en särskild delegation för ungdomens sysselsättningsfrågor. Delegationen, som knyts till regeringskansliet, skall bl.a. kunna initiera nya verksamma medel mot arbetslösheten bland ungdomar. I delegationen skall ingå företrädare för riksdagen och regeringen, parterna på arbetsmarknaden, arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen. för att främja sysselsättningen Ungdomsarbetslösheten måste bekämpas med kraftfulla åtgärder. Det är regeringens strävan att steg för steg bygga ut olika åtgärder inom arbetsmarknadsoch utbildningspolitiken så att alla ungdomar skall kunna tillförsäkras arbete, praktik eller utbildning. Det är detta som brukar kallas en ungdomsgaranti. En sådan ungdomsgaranti kan inte förverkligas utan betydande insatser från statens sida. Bengt Fagerlund påstod på middagen att vi i regeringen helt skulle lita till de fria marknadskrafternas styre. Han vet att det påståendet är osant. Vår politik har bevisat det. Aldrig har arbetsmarknadspolitiken givit jobb eller utbildning till så många som nu. Detta medgav också indirekt Ingemund Bengtsson, då han sade att han inte kritiserade den förda arbetsmarknadspolitiken. Men vi måste gå vidare. En ungdomsgaranti kräver insatser på en rad områden. Låt mig här bara peka på åtta viktiga punkter: 1. Grundskolan måste ge alla elever en god arbetslivsorientering och yrkesförberedelse. Det är redan en strävan i läroplanerna att åstadkomma det. Men vi behöver gå vidare med att bygga ut både den allmänna arbetslivsorienteringen och den individuella studieoch yrkesvägledningen. Särskilt viktigt är det, att vi kan ge en utbyggd studieoch yrkesorientering för de mindre studiemotiverade eleverna och att syo på invandrarspråk kan erbjudas i tillräcklig omfattning. 2. Övergången från skola till arbetsliv måste underlättas. Därför bygger vi nu upp ett system med lokala planeringsråd — eller SSA-råd —- som samarbetsorgan mellan skolan, arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter. Skolan och arbetsförmedlingen har ju också numera ansvaret för att följa alla elever ett par år efter grundskolan, för att om så behövs hjälpa dem antingen till ett arbete eller också till fortsatt utbildning. Den här uppföljningen är särskilt viktig för dem som tvekar inför sitt yrkesval och för dem, som inte direkt går vidare till gymnasieskolan. 3. Alla måste tillförsäkras en utbildning efter grundskolan. Vissa ungdomar är skoltrötta och vill inte fortsätta att studera omedelbart efter grundskolan. De skall veta, att de har möjlighet att fortsätta sina studier vid ett senare tillfälle, när de verkligen vill det. För att kunna tillförsäkra alla en utbildning efter grundskolan har gymnasieskolans kapacitet ökats, särskilt när det gäller kortare yrkesinriktade kurser. Vidare ges även ungdomar under 20 år tillträde till arbetsmarknadsutbildning, och utbildningsbidraget höjs för dem till 70 kr. per dag. 4. Den varvade utbildningen måste byggas ut. Riksdagsbeslutet om återkommande utbildning som grund för all utbildningsplanering är av stor betydelse i sammanhanget. Utbildningen måste erbjudas i former, som är acceptabla också för dem som är skoltrötta och helst av allt vill gå ut i arbetslivet. Sysselsättningsutredningen har lagt en intressant modell för hur en utbildningsgång kan se ut, där man varvar teori och praktiskt arbete. Det förslaget är nu på remiss och vi får anledning att återkomma till det senare. Redan i år startas dock en tillfällig utbildning med starkare anknytning till arbetslivet. I sysselsättningspaketet i oktober fick nämligen AMS medel för att inom arbetsmarknadsutbildningens ram köpa ettåriga yrkesutbildningar i företag för ett stort antal ungdomar. 5. Arbetsförmedlingen måste få möjlighet till intensifierade insatser för ungdom. Därför får arbetsmarknadsverket nu rätt att nyanställa ytterligare 150 aspiranter. De kan ge möjlighet för erfarna förmedlare att öka de särskilda insatserna för arbetslös ungdom. Försök, bl.a. i Södertälje, visar att intensifierad arbetsförmedling har god effekt. 6. Ungdomens sysselsättningssituation måste kartläggas ute i kommunerna. Här har SSA-råden och distriktsarbetsnämnderna ett särskilt ansvar att utarbeta lokala handlingsprogram för att möta ungdomsarbetslösheten. 7. Ansträngningar behöver göras för att bereda ungdomar anställning på den öppna arbetsmarknaden. Här spelar den vanliga arbetsförmedlingen en viktig roll, men särskilda insatser behöver också göras. Därför höjer vi nu bidraget till företag som utbildar en redan anställd samtidigt som de ger en person under 25 år fast anställning. Bidraget kommer att utgå med 25 kr. per elev och utbildningstimme under första halvåret 1978. Vidare förlänger vi möjligheten att ge arbetsmarknadsutbildning åt redan anställd inom vårdsektorn om samtidigt arbetslös ungdom erbjuds anställning som ersättare. 8. Ett stort antal arbetstillfällen måste stå till ungdomarnas förfogande. Det är en uppgift främst för arbetsmarknadspolitiken att då så behövs stimulera till sådana arbeten. Det har vi också gjort. I november sysselsattes ca 22 000 ungdomar i praktikoch beredskapsarbeten av olika slag. De särskilda ungdomsåtgärderna i form av beredskapsarbeten förlängs till den 1 juli 1978 och förbättras på vissa punkter. Det gäller praktikplatser hos statliga verk och myndigheter, det gäller dagsverksbilliga kommunala beredskapsarbeten med 75 96 statsbidrag för ungdomar och nytillträdande, och det gäller enskilda beredskapsarbeten hos företag och organisationer. Statsbidraget ökar från 10 till 15 kr. per timme. Herr talman! Jag övergår nu till att besvara en interpellation. Eva Hjelmström har frågat mig: 3. Är regeringen beredd att säkra rätten till arbete även om det innebär inskränkningar i privatkapitalets makt? Riksdagen kommer i dag att besluta om en rad åtgärder för att motverka arbetslösheten. Regeringen har dessutom redan tidigare i höst förlängt och förstärkt många insatser mot arbetslösheten, i synnerhet då mot ungdomsarbetslösheten. Regeringen har också föreslagit riksdagen att besluta om ett antal industripolitiska insatser för att skydda sysselsättningen i utsatta branscher. Eva Hjelmström tycks förutsätta att dessa åtgärder inte ger någon effekt. Jag har motsatt uppfattning. Utan de insatser som nu kan ge ut för att främja sysselsättningen bildning eller arbete åt tiotusentals ungdomar skulle vi ha en väsentligt högre ungdomsarbetslöshet än i dag. Självfallet följer regeringen noga sysselsättningsutvecklingen bland ungdomar, och om så skulle behövas är vi beredda att sätta in ytterligare åtgärder. Skall vi på längre sikt kunna öka antalet arbetstillfällen, krävs det en stabil och växande samhällsekonomi. Det förutsätter i sin tur ett konkurrenskraftigt näringsliv. Bara på det sättet kan man få de ekonomiska resurser som krävs för att bygga ut barnomsorgen, vården om de gamla och annan samhällelig omvårdnad. Det är enligt min mening på dessa områden som den snabbaste sysselsättningstillväxten kommer att ske i framtiden. Eva Hjelmström frågar mig slutligen om regeringen är beredd att säkra rätten till arbete även om det innebär inskränkningar i ”privatkapitalets makt”. En rad av de lagar som reglerar förhållandena på arbetsmarknaden innebär inskränkningar i ”privatkapitalets makt”. Låt mig bara erinra om lagen om anställningsskydd, lagen om anställningsfrämjande åtgärder, medbestämmandelagen, lagen om facklig förtroendemans ställning och inte minst den arbetsmiljölag som riksdagen nyligen antog. Meningsfull sysselsättning uppnås dock inte främst genom lagstiftning, utan som jag tidigare påpekat genom en förening av generella och selektiva åtgärder inom den ekonomiska politiken, näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Herr talman! Ungdomsarbetslösheten kan bekämpas effektivast när det allmänna sysselsättningsläget är gott. Om antalet arbetstillfällen minskar, eller om de inte ökar i samma takt som arbetskraften, drabbas ofta i första hand de nytillträdande. Av dem utgör ungdomarna en mycket stor del. I ett sysselsättningsläge sådant som det vi nu har finns det en risk att olika grupper av befolkningen ställs mot varandra. Det är något som utomlands på vissa håll närmast är en officiell politik: sysselsättningstillfällena för ungdom skall ökas genom att man minskar antalet arbeten för andra, bl.a. genom att erbjuda vidgade möjligheter till förtidspensionering, genom att man utnyttjar kvinnor som en arbetskraftsreserv, genom att man sänder tillbaka arbetslösa invandrare till deras hemländer och genom att man i stor skala utnyttjar sig av korttidsvecka. Metoder av det här slaget vänder vi oss mot i svensk sysselsättningspolitik. De förekommer dock ibland även hos oss. Alltför många kvinnor har en osäker anknytning till arbetsmarknaden. Behovet av personalminskningar löses i vissa företag genom att man erbjuder äldre anställda förtidspension. Korttidspermitteringar förekommer fortfarande, trots alla ansträngningar att motverka dem med 25-kronan och andra åtgärder. En skillnad mellan svensk arbetsmarknadspolitik av i dag och den som bedrivs i många andra länder, liksom den som bedrevs i vårt land för en del år sedan, är att vi inte bara eftersträvar full sysselsättning i statistisk mening. Vi strävar också efter att kunna erbjuda arbete åt alla som önskar det. Det är ett mycket ambitiöst mål som vi ännu inte uppnått. Ändå står vi i viss mening närmare målet i dag än vi någonsin tidigare gjort: sysselsättningen har fortsatt att öka trots lågkonjunkturen. Aldrig har vi haft så höga arbetskraftstal. Det har Rolf Wirtén visat. Antalet personer i arbetskraften har stigit med omkring en fjärdedels miljon under 1970 talet. Det är kvinnorna som svarat för den ökningen. Det finns i dag nästan exakt lika många män i arbetskraften som det gjorde 1970, medan det alltså finns ungefär en fjärdedels miljon fler kvinnor. Det är intressant att följa siffrorna för kvinnornas förvärvsintensitet. År för år och månad för månad visar de en ökning. För tio år sedan fanns 55 26 av alla kvinnor i åldern 16-64 år i arbetskraften. Under de fem åren 1967-1972 steg siffran till 62 26. Under högkonjunkturåren 1974 och 1975 blev ökningstakten högre. 160 000 kvinnor kom då in på arbetsmarknaden. Också under 1976 och 1977, när läget på arbetsmarknaden varit så mörkt, har antalet förvärvsarbetande kvinnor fortsatt att växa. Arbetskraftsundersökningen i oktober visar att det fanns ungefär 45 000 fler kvinnor sysselsatta än i oktober i fjol. Under den här tiden har männens förvärvsintensitet varit oförändrad. I vissa åldersgrupper har den t.o.m. minskat. I åldern 16-64 år är den 88 26. Kvinnorna närmar sig därmed männen i fråga om förvärvsfrekvens. Ökningen gäller alla åldrar. Den har varit snabbast för kvinnor med barn. 63 96 av alla kvinnor med barn under sju år har nu förvärvsarbete. För tio år sedan var det 37 96. För tio år sedan var det alltså bara drygt en tredjedel av småbarnsmödrarna som förvärvsarbetade utanför hemmet. I dag är det nästan två tredjedelar. Men arbetsmarknaden är fortfarande könsuppdelad. Fyra av fem kvinnor på arbetsmarknaden finns i elva s.k. kvinnoyrken —- inom vård, kontor och service. I flera av de yrkena är mer än 90 926 av dem som arbetar kvinnor. Kvinnornas snabba utträde på arbetsmarknaden och den fortsatta sneda könsfördelningen i många yrken hänger samman med förändringarna på arbetsmarknaden. Det är de s.k. traditionellt kvinnliga jobben som tillväxt, medan de traditionellt manliga jobben stagnerat. I jordoch skogsbruk dominerar männen. Där minskar sysselsättningen. Inom byggnadssektorn dominerar männen. Där har sysselsättningen gått ner under 1970-talet. Det största sysselsättningsområdet för män —- tillverkningsindustrin — har i stort sett stagnerat sedan flera år och minskar nu. Den verkligt expansiva delen av arbetsmarknaden är den del av den offentliga sektorn som domineras av traditionellt kvinnliga jobb, vård och barnomsorg. Det är alltså utomordentligt viktigt både för männens och för kvinnornas skull att vi bryter könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Förtidspensionering får inte bli ett medel att bekämpa arbetslösheten. Om detta råder det inga delade meningar. Ändå finns det tecken som tyder på att man på vissa håll tillgriper just förtidspensionering som ett medel att klara personalminskningar. för att främja sysselsättningen Den rörliga pensionsålder som infördes för drygt ett år sedan bygger på den självklara tanken, att människor själva måste få en verklig möjlighet att avgöra när de vill gå i pension. Man skall kunna minska sin yrkesverksamhet, steg för steg, inte tvingas skära av alltsammans på en enda dag. Man behöver inte släpa på full arbetstid till ett fast åldersstreck i ett jobb som känns slitigt. Man kan ta en delpension, som ger utrymme för annat vid sidan av arbetet. Men man skall inte heller tvingas att gå i pension i förtid för att bereda arbete åt någon som är yngre. Det vore att förfuska hela tanken bakom den rörliga pensionsåldern. Ändå är det så, att många människor känner ett tryck på sig att lämna sitt jobb till en yngre, tidigare än de själva skulle vilja. Undersökningar visar, att hälften av alla blivande pensionärer vill fortsätta att arbeta efter den pensionsålder som betraktas som normal. Både före och efter pensioneringen upplever två tredjedelar att förlusten av en yrkesroll också innebär förlust av social prestige och respekt. Det finns en risk att mycket av tanken med den rörliga pensionsåldern förfuskas om vi inte kompletterar den med en reform som ger verklig rätt att stanna inte bara till 65 år utan också efter den åldern. Fördomar, socialt tryck, svårigheter på arbetsmarknaden och annat kan ge totaleffekten att fler lämnar arbetslivet tidigare. Vi gör arbetslivet mänskligare och bör satsa ännu mer på det. Människor är friska längre upp i åldrarna än förr. Det skulle då vara konstigt om samtidigt de flesta skulle lämna arbetslivet flera år för tidigt. Undersökningar och personliga vittnesbörd berättar att de flesta äldre vill ha möjlighet att arbeta vidare. Men det finns i dag ingen sådan rätt. Och hos många finns känslan att äldre som arbetar vidare står i vägen för de unga. Fördomar och låsta roller lever kvar. När arbetslösheten växer minskar valfriheten, både för äldre och yngre. Då måste unga människor jaga jobb till varje pris. Då tvingas äldre klamra sig fast vid det jobb de har och hoppas att de kan hanka sig fram till en tidig pensionering. Brist på arbetstillfällen drabbar därför hårdast i början och slutet av arbetslivet. De äldre tvingas till pensionering i förtid mot sin vilja och de yngre har svårt att få ett fotfäste på arbetsmarknaden. Herr talman! Alla människor har rätt till ett eget arbete. Det ger inte bara ekonomisk trygghet och självständighet utan för de flesta också gemenskap och ökad mening åt tillvaron. Arbetslöshet å andra sidan är ett gissel för alla men innebär naturligtvis för unga människor en större risk än för de flesta andra. Ungdomsarbetslösheten är särskilt farlig. Blir den alltför omfattande kan den komma att prägla en hel generations uppfattning om tillvaron och samhället — en uppfattning som då lätt domineras av pessimism, dålig tilltro till den egna förmågan och av att man tar avstånd från det samhälle som med rätt eller orätt ges ansvaret för arbetslösheten. Därför måste vi med olika medel sträva mot att förverkliga en ungdomsgaranti, dvs. att alla unga människor tillförsäkras rätten till utbildning eller arbete. Nr 44 Ju bättre vi lyckas här, desto bättre samhälle skapar vi för alla människor : Torsdagen den att leva i.

Särskilda åtgärder Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret — för att främja på mina frågor. När jag först fick svaret i min hand tyckte jag att det var — sysselsättningen väldigt torftigt. Men sedan insåg jag att det naturligtvis på ett utmärkt åskådligt sätt motsvarar den borgerliga regeringens arbetsmarknadspo Om åtgärder mot litik ungdomsarbetslös Jag har alltså ställt tre frågor: heten 3. Ärregeringen beredd att säkra rätten till arbete även om det innebär inskränkningar i privatkapitalets makt? I sitt svar berör Per Ahlmark dessa frågor endast när han säger: ” Skall vi på längre sikt kunna öka antalet arbetstillfällen, krävs det en stabil och växande samhällsekonomi”, och dessutom när han räknar upp ett antal lagar på arbetslivets område. Av dem är det bara två, lagen om anställningsskydd och främjandelagen — den senare har mig veterligt aldrig använts — som i någon mån berör sysselsättningen. Det är i alla fall uppenbart att dessa lagar inte ger några nya jobb. Mindre konkret än vad arbetsmarknadsministern här är, kan man rimligtvis inte vara, om man inte vill bli beskylld för att hemfalla åt meningslöst lallande. Mina frågor gäller den långsiktiga sysselsättningspolitiken. Hur tänker regeringen bära sig åt för att säkra vars och ens rätt till arbete? Per Ahlmark försöker föra in diskussionen på de nu aktuella åtgärderna som syftar till att i någon mån hejda den flodvåg av arbetslöshet, som vi hotas av genom den djupgående kris som den kapitalistiska världen f.n. genomgår. Per Ahlmark säger i sitt svar att jag tycks förutsätta att de åtgärder som regeringen föreslår inte ger någon effekt. Jag förutsätter inte det, Per Ahlmark. De ger en effekt, även om den är helt otillräcklig. Det skulle för övrigt vara århundradets politiska skandal om inte åtminstone en del jobb kunde räddas genom alla de miljarder som regeringen nu pumpar in i de privata företagen. Men kärnpunkten är att dessa åtgärder inte ger några nya jobb. Och det är nya jobb som behövs — för ungdomarna, för kvinnorna, för dem som är sysselsatta i olika typer av AMS-verksamhet, för huvuddelen av de förtidspensionerade. Och det är det mina frågor gäller. Vad tänker regeringen göra för att alla dessa eller åtminstone några av dem skall få jobb? Vi måste ha ett konkurrenskraftigt näringsliv, säger Per Ahlmark. Det har inte gått upp för Per Ahlmark att det är just detta ”konkurrenskraftiga näringsliv” som hittills under 1960 och 1970-talet slagit ut hun 23 dratusentals människor här i landet. Men det har tydligen slagit Per Ahlmark att detta ”konkurrenskraftiga näringsliv” inte kommer att innebära några nya jobb i framtiden. Hur skall man annars tolka arbetsmarknadsministern när han förklarar att det är inom vårdyrkena enbart som den snabbaste sysselsättningsökningen kommer att ske i framtiden — där behövs jobb, många jobb som man i dag utestänger ungdomarna ifrån när inte ens hälften av de sökande till gymnasieskolans yrkesinriktade vårdlinjer kommer in. Men det räcker inte. Vi måste skapa jobb också inom industrin. Vi har i vårt krisprogram lagt fram förslag om hur detta skall gå till, och Lars Werner hartidigare tagit upp det från kammarens talarstol i dag. Jag tänker därför inte gå närmare in på det. I stället tänkte jag att den grupp vi nu diskuterar skulle få komma till tals — de som arbetsmarknadsutskottet kallar ”de nytillträdande” på arbetsmarknaden, de som enligt en rad statliga utredningar har en mängd brister: ”de är för unga, har för dålig utbildning, bristande arbetslivserfarenhet och är för lokalt bundna”. Kort sagt: de som slås ut av vårt kapitalistiska system redan innan de kommit in på arbetsmarknaden, de som effektivt berövas sitt självförtroende och sitt människovärde, som passiviseras av hopplösheten i att aldrig få ett meningsfullt jobb, de som förmås tro att det är dem det är fel på i stället för att vända sitt hat mot det samhällssystem som tvingar dem till passivitet. Pockettidningen R har i sitt nya nummer som kom ut i dag under rubriken ”Det är uppgjort. Om den förutbestämda ungdomsarbetslösheten” intervjuat Tarja, Rolle, Annika och Agneta. De är fyra av Luleås 600 arbetslösa ungdomar. De är arbetslösa, rädda, skoltrötta, deppiga men ursinniga. Så här säger Tarja, 17 år: ”Det här samhället är sinnessjukt. Våra politiker är inte kloka. Det finns så många jobb som går att skapa. Det är bara det att företaget måste tjäna pengar på det. Hur skall jag förklara? Det finns så mycket ruttet, det finns kärnkraftverk och bilar. Det är så många jobb som är vansinniga bara för att företagen skall tjäna pengar. Vi andra skulle inte behöva vara arbetslösa, jag kan bara inte riktigt reda ut hur.” Eller Agneta som säger: ”Nu går jag mest och strular, hänger med de andra arbetslösa och tar en öl. Man blir knäpp, skulle jag hålla på så här ett år skulle det aldrig gå. Många öser tjack. De skulle aldrig klara av att jobba, de har gått för länge. De livnär sig på att gå och snatta i affärer. Droger och arbetslöshet hänger ihop. Jag såg en kille häromdagen, för ett år sedan var han fin, på ett år har han blivit knäckt, jag har inte sett liknande. Han bara skakar och stoppar i sig vad som helst för att hålla sig lugn. Jag blir nervös. Morsan gnäller på mig, hon tycker att jag borde hjälpa till hemma nu. Hon blir orolig, undrar vad jag gör på stan och om jag håller på med knark. --=- Det har blivit rutin att hänga på stan, jag klarar inte av att göra något positivt. Jag stiger upp, duschar, far på stan, röker brass, går omkring. Samma sak varje dag.

Men inte heller söderut finns det längre några jobb. När ungdomarna kommer till NJA får de av informationschefen höra: ”Jag vill inte träffa arbetslösa ungdomar. Dom bara frågar varför dom inte får något jobb.” Men, herr talman, det finns också kampglädje och en insikt om orättvisorna. Så här säger Klas, rullstolsbunden och en av de omkring 30 000 förtidspensionerade under 35 år av vilka de flesta helt enkelt har pensionerats bort för att snygga upp herr Ahlmarks statistik: ”Jag vägrar att känna mig kasserad. Jag ger mig inte, jag vill göra något och jag har en utbildning.” Och jag tänker sluta citaten ur Pockettidningen R med Tommy, Ullalena, Leffe och Ann: ”Tänk om Sveriges drygt 100 000 arbetslösa ungdomar skulle besluta sig för att dom faktiskt inte är så dåliga bara för att de inte har något jobb. Tänk om alla 100 000 skulle organisera sig och säga: Det är inte oss det är fel på. Det är vårt samhälle som sitter och rensar bort oss som om vi vore ogräs. Arbete är en rättighet vi kräver.” Ja, arbetet är en rättighet och det samhälle som inte ens kan garantera sina ungdomar rätten till ett meningsfullt jobb har tjänat ut sin roll. Vpk anser att under kapitalismen kan ingen garanteras denna grundläggande rättighet. Men åtgärder kan och måste vidtas nu för att begränsa arbetslösheten och skaffa fler jobb. Och, herr talman, Per Ahlmarks åtgärder är också på kort sikt helt otillräckliga. Sysselsättningspaketet påstås garantera ytterligare minst 30 000 personer arbete eller utbildning. Detta skall jämföras med den öppet redovisade arbetslösheten som ligger på över 90 000 och med den uppskattade dolda arbetslösheten bland ungdomar som uppgår till långt över 100 000. Det skall också ställas i relation till alla de icke tillgodosedda behov som finns i samhället. Nu sade Per Ahlmark och likaså Jan-Ivan Nilsson att sysselsättningen trots lågkonjunkturen har fortsatt att öka. Men det är ett falskt sätt att bolla med siffror. I stället för att redovisa totalantalet sysselsatta bör man rimligen se till hur mycket var och en jobbar. På grund av allt deltidsarbete har en nedgång i sysselsättningen skett. Självfallet bör man också ta hänsyn till inom vilka branscher nedgången skett. Det är ju inom industrin, och det är allvarligt. Vi uppvaktades så sent som i dag av byggnadsarbetare från Kista. Bara deras recept skulle skapa en mängd nya arbetstillfällen redan nu. Vad de krävde var bl.a. att åtgärder omedelbart skulle vidtas för att höja bostadsbyggandet till 75 000 bostäder per år. Det är faktiskt så att två för att främja sysselsättningen tredjedelar av landets kommuner redovisar en snar bostadsbrist. De krävde vidare att ett effektivt prisstopp på byggnadsmaterial omedelbart införs och att en statlig samhällsbyggnadsbank snarast inrättas. De krävde att den 15-procentiga avgiften på oprioriterade byggen omedelbart avskaffas, att bostadstilläggen höjs, m.m. Per Ahlmark redovisade nu några åtgärder som naturligtvis är bra men som också de är otillräckliga för att vi verkligen skall få fart på byggandet. Herr talman! Jag skulle vilja sluta med att på kammarens TV-skärm visa en bild ur Pockettidningen R:s senaste nummer, en bild som jag tycker på ett utmärkt sätt illustrerar Per Ahlmarks och den borgerliga regeringens politik på detta område.

Jag har i mitt anförande ganska utförligt gått igenom olika åtgärder som är viktiga för att garantera unga människor jobb, praktik eller utbildning.

Det här är utomordentligt viktigt. Jag kan inte dela Eva Hjelmströms bedömning att detta i stort sett bara är marginella åtgärder som inte betyder någonting. Jag menar att den här aktiva arbetsmarknadspolitiken i själva verket är en förutsättning för att hålla tillbaka arbetslösheten, en förutsättning för att bereda tusentals ungdomar ett fast jobb som de annars inte skulle få, en förutsättning för att skapa det goda samhälle som vi strävar efter för alla generationer. Då övergår Eva Hjelmström i stället till att fråga vad det är för industrisatsningar vi har tänkt oss. Det har vi visat genom en rad beslut och propositioner. Det är bl.a. de åtgärder vi vidtagit för att förhindra att sysselsättningen i ett antal krisdrabbade branscher dras ned alltför snabbt. Det gäller satsningar på varven, teko, handelsstål och specialstål. Det är några av de branscher som mycket stora belopp satsats på för att rädda delar av den svenska industrin som f. n. är allvarligt utsatta. Det gäller också satsningarna för framtiden — att ge de mindre företagen möjligheter att etablera sig, bygga ut och lansera produkter på världsmarknaden så att de ger ökad sysselsättning. Jag talar i mitt svar till Eva Hjelmström om ett konkurrenskraftigt Nr 44 näringsliv. När hon citerar detta verkar det som om det var något fel på ett konkurrenskraftigt näringsliv. Hon säger: Det är ju det som slår ut folk. Hannar RA re —- Ja, men om vi inte har ett konkurrenskraftigt näringsliv — vad händer = Särskilda åtgärder då? Vi kan ju se på svårigheterna i de branscher som i dag drabbas, för att främja i de företag som har svårt att sälja på utlandsmarknaden eller de företag — sysselsättningen som har svårt att konkurrera med importen. Det är då man slår ut människor. Det är då man inte kan bereda trygghet. Det är då den ekonomiska tillväxten stannar av. Ett konkurrenskraftigt näringsliv är en förutsättning för en ekonomi i balans, en förutsättning för att ge människorna trygghet här i landet. Jag menar att den ekonomiska politik som skall bidra till att öka konkurrenskraften hos näringslivet —-industrisatsningar som skall hjälpa utsatta branscher men också skapa ett allmänt näringsvänligt klimat till fromma för de människor som jobbar där — och arbetsmarknadspolitiken i förening, det är en sysselsättningspolitik som strävar efter att hålla arbetslösheten så låg som det över huvud taget är möjligt. Jag vet ju att när man talar om utbildning, praktikjobb och arbetsmarknadspolitik får man bara glåpord från kommunisterna tillbaka. Det är tradition att vpk:s företrädare dömer ut den arbetsmarknadspolitik som ger arbete och utbildning åt hundratusentals människor varje år. Jag hade tidigare en debatt med Lars Werner. Han sade vid det tillfället att den arbetsmarknadspolitik vi för är att ”sSkumma på ytan” eller ”smörja maskineriet med litet kontaktverksamhet och samrådsorgan”. Sedan avslutade han sitt framträdande med att kalla de åtgärder som då presenterats för ”Snömos” och ”bubbel utan innehåll”. Och Eva Hjelmström fortsätter den linjen i sin interpellation och säger att det här är ”nödlösningar”. Jag menar att en arbetsmarknadspolitik som siktar på att utbilda människor så att de kan få jobb efter skolan, på att ge människorna yrkeserfarenhet så att de sedan lättare får ett fast jobb på den öppna arbetsmarknaden ligger i linje med våra bästa sysselsättningspolitiska traditioner och är en nödvändighet för att hålla den fulla sysselsättningen uppe och motverka arbetslöshet. Och jag kan omöjligt förstå hur man kan kalla sådana insatser för ”bubbel utan innehåll” eller ”nödlösningar”.

Herr talman! Per Ahlmark hänvisar åter till sina åtta viktiga punkter, som huvudsakligen kretsar kring utbildning. Visst är det bra med utbildning — vi har naturligtvis ingenting emot den. En del av ungdomarna i Luleå hade också utbildning. De hade gått på de här korta kurserna. Men vad hjälpte det när de kom ut och sedan åter ställdes utan jobb? De kom inte in på arbetsmarknaden. Då är det föga tröst med utbildning. Jag konstaterar att Per Ahlmark fortfarande vägrar svara på min fråga: 127 för att främja sysselsättningen Var i detta paket finns de nya jobben på den öppna arbetsmarknaden? Regeringens arbetsmarknadspolitik går ut på, precis som bilden på TV skärmen nyss visade, att pumpa in pengar i storföretagen. Och de tackar naturligtvis och tar emot för att sedan snabbt föra ut pengarna ur landet, till Brasilien och andra ”näringsvänliga” länder. Det är ju vad som sker i dag — kapitalexporten har tagit enorma dimensioner under de senaste åren. Detta leder alltså regeringens arbetsmarknadspolitik till — men definitivt inte till några nya jobb. Och vad vi efterlyser och själva har lagt fram ett program för är just nya jobb.

Herr talman! Först vill jag göra en allmän reflexion. Det var fascinerande att höra Ingemund Bengtsson tala om behovet av en sysselsättningsskapande politik, Ingemund Bengtsson som tillsammans med sina partikolleger i regeringsställning har drivit den politik som fört svenskt näringsliv in i en kris. Jag skall fatta mig kort och endast betona några synpunkter, som vi från moderat håll fäster särskild vikt vid. Vi menar — det har vi många gånger framhållit i denna kammare — att arbetslösheten bland de unga är det allvarligaste beviset för svagheten på den svenska arbetsmarknaden. Det går att lagstifta om trygghet åt de redan anställda ända tills olönsamheten är på väg att knäcka företagen. Men det går inte att lagstifta fram nya jobb i näringslivet. Det har inte skapats tillräckligt med nya jobb i Sverige under 1970-talet, och under hela 1970-talet — även det s.k. övervinståret 1974 — har ungdomsarbetslösheten varit hög. Den öppna arbetslösheten bland ungdomen var faktiskt högre 1971, 1972 och 1973 än den är nu 1977. Den socialdemokratiska näringspolitiken, som fram till regimskiftet hade verkat i nio år, kan konstatera sitt misslyckande i den sjunkande industrisysselsättningen och i arbetslösheten bland de unga. Problemen för ungdomen är också att söka i skolan, en skola som i alltför många fall skapar leda vid och misstro mot studier och som inte ger tillräcklig yrkesförberedelse och yrkeskunskap. Det är intressant att notera att bland de korta yrkesinriktade utbildningar som sedan förra våren anordnas inom gymnasieskolan har de yrkesvägledande kurserna blivit populärast. Ungdomen känner själv sin bristande kunskap om arbetsmarknaden. Det fortsatta reformarbetet inom skolans ram måste inriktas bl.a. på att ge skoltrötta ungdomar bättre möjlighet att varva yrkesarbete med studier. I det sammanhanget vill jag gärna betona den vikt som vi moderater fäster vid arbetet på att öka möjligheterna för de nytillträdande på arbetsmarknaden att få ett första jobb. Vi måste underlätta för ungdomarna att pröva på olika jobb, innan de bestämmer sig för sitt yrkesval. Det är nödvändigt att öka möjligheterna till praktik och provanställning för ungdomen. Att såsom sysselsättningsutredningen föreslår tillgodose ungdomens behov av praktik genom att snäva till definitionen av begreppet praktik så att det endast gäller praktik som led i utbildning måste vara Nr 44 alldeles befängt. Inte tillfredsställer man en reell efterfrågan på prak Torsdagen den tikplatser genom att ändra en definition. Tvärtom kommer svårigheterna 8 december 1977 att öka för de ungdomar som inte befinner sig i en fastlagd studiegång. Många ungdomars behov av kortare arbetslivserfarenhet kommer inte = Särskilda åtgärder att kunna tillgodoses. Det kan t.ex. gälla ungdomar som är osäkra inför = för att främja valet av utbildning eller som vill göra kortare avbrott i sin utbildning. sysselsättningen Den s.k. praktikgruppens förslag understryker i själva verket nödvändigheten av att vidga möjligheterna till provanställning av ungdom. Åmanlagarna måste ändras i detta hänseende. Här har redan sagts mycket om de åtgärder som vidtas för att skaffa ungdomen arbete, utbildning eller praktik. Jag tror att mångfalden av och bredden på åtgärderna är särskilt viktiga, och jag vill bl.a. understryka kommunernas roll. I Stockholms kommun pågår just nu ett intensivt arbete på att, i samverkan med länsarbetsnämnd och näringsliv, hjälpa ungdomen. Om den s.k. ungdomsdelegationen eller ungdomskommissionen har det sagts vackra ord här i dag. Vi får hoppas att den blir mer än ett politiskt jippo och att den kan komma med nya goda idéer för att komplettera och förstärka de åtgärder som redan är vidtagna. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Jag har inte anmält mig på talarlistan och hade egentligen inte tänkt begära ordet. Men ibland är det svårt att låta bli. Per Ahlmark höll ett tal fyllt av floskler. Sedan tog han repris på samma tal. När det gäller sysselsättningen handlar det till stor del om fraser om ”ökad konkurrenskraft”. Man skall skapa en ”konkurrensvänlig miljö” och ”ge utbildning” åt alla de här arbetslösa ungdomarna. Jag känner människor som blivit utbildade i tre fyra fem olika omgångar, och de saknar fortfarande jobb. Jag tycker nog att Frödings versrad passar ganska bra i det här sammanhanget. Han skriver ungefär så här: De ger oss stenar i stället för bröd och halmstrån åt oss till stöd. Det finns en kampglädje, sade Eva Hjelmström. Ja, det finns en ökad kampglädje, framför allt i arbetarleden. De gör folkliga och politiska aktioner, och det tror jag är det hoppingivande i dagens läge, inte de propositioner som regeringen nu lägger fram. Vi har redan en stor arbetslöshet. Många tusen har redan permitterats från sina arbetsplatser. Andra går med hotet över sig att bli utan jobb. Massor av ungdomar kan inte få ett arbete — det problemet har vi inte minst i Norrbotten. Den verkliga arbetslösheten, Per Ahlmark, handlar om flera hundra tusen människor. Då måste man fråga sig: Vad tänker regeringen göra, den regering vars största parti gick ut i valrörelsen och lovade att skapa 400 000 nya jobb? Vad skall den regeringen göra för att uppfylla sina vallöften, för att garantera full sysselsättning? 129 för att främja sysselsättningen Jag vill också fråga: Hur tänker man möta krisen i Norrbotten? Storfinansen och de borgerliga partierna hjälptes åt att slå ihjäl Stålverk 80, som kunde blivit utgångspunkt för en bred planmässig industrialisering i det nordligaste länet. Det kunde ha skapat många nya arbetstillfällen. Men det verkar som om man tänker gå vidare. Man nöjer sig inte med att Stålverk 80 sopades väck från dagordningen. Nu gungar också marken under fötterna på människorna i malmfälten, den region som man ansåg vara garanterad sysselsättning, som hade en stabil basindustri. Det är tydligt att man nu förbereder sig för att stänga gruvorna utan att på något sätt ha förberett sig för att klara sysselsättningen. Jag vill fråga Per Ahlmark: Hur skall man klara de problemen? Skall man fortsätta att agera ungefär som Pontius Pilatus, två sina händer och hänvisa alla bekymmer till den Norrbottendelegation som skall klara alla problem? Vad vi ser nu är att en annan planering är på gång. Den förre generaldirektören för arbetsmarknadsstyrelsen, Bertil Olsson, besökte länet i somras, och hans recept var att flyttlasspolitiken skulle intensifieras, att människorna skulle i väg söderut. Någon tanke på att skapa ny sysselsättning, ökad förädling, nya statliga industrier fanns det inte rum för i Bertil Olssons planering, och det finns det inte rum för i Per Ahlmarks eller den borgerliga regeringens planering heller. Det är det som är så beklämmande. Jag skulle tro att Bertil Olssons funderingar om att det är väldigt nyttigt för människorna att flytta på sig har varit i säck innan de kom i påse.

för att främja sysselsättningen

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare vid flera tillfällen här i riksdagen föreslagit åtgärder för ett förstatligande av läkemedelsindustrin. Som förut påpekats arbetar f. n. en utredning som har till uppgift att lägga fram förslag i denna riktning. Man skulle under andra förhållanden kunna nöja sig med detta och se fram emot att utredningen snarast framlägger ett förslag. Nu har emellertid förhållandena ändrats påtagligt sedan utredningen tillsattes. Det har blivit en borgerlig regering, och det ger mig anledning att uttrycka farhågor för hur frågan kommer att behandlas i framtiden. Vi har sett hur den här regeringen i andra sammanhang uttalat sig för en ökning av privatiseringen av sjukvården. Och med tanke på den praktiskt taget obegränsade tillit som regeringen brukar uttrycka för den privata företagsamheten finns det skäl att tro att man från det hållet kommer att motarbeta ett samhälleligt övertagande av läkemedelsindustrin. Mot den bakgrunden och för att undanröja sådana misstankar finns det en uppenbar anledning för riksdagen att göra ett uttalande i enlighet med vad som anförs i motionen. Efter hand som läkemedelsindustrin växer i omfattning, växer också de skandalartade förhållanden som med jämna mellanrum avslöjas när det gäller bristande kontroll av nya läkemedel som förs ut på marknaderna, liksom i fråga om de hämningslösa metoder som läkemedelsföretagen använder för att marknadsföra sina olika preparat. Det har blivit alltmer uppenbart att läkemedelsproduktionen måste undandras de privata vinstintressena. Detsamma gäller även sjukvårdsmaterielindustrin, där bl.a. olika monopolbildningar på ett orimligt sätt har bidragit till att sjukvårdskostnaderna skjutit i höjden. Herr talman! Med det sagda 'ber jag att få yrka bifall till motionen 1976/77:961 från vänsterpartiet kommunisterna.

Herr talman! Vpk:s motion om förstatligande av läkemedelsindustrin är ingen nyhet för kammaren. Den har upprepats under en följd av år, och är givetvis ett uttryck för vpk:s synsätt och värdering att alla företag i vårt samhälle borde förstatligas. Att man här väljer läkemedelsindustrin speciellt beror väl på att man tror sig känslomässigt lättast kunna påverka människorna när det gäller läkemedel, som vi behöver för att bli friska i en sjukdomssituation. Det framgår också av motionen, där motionärerna påpekar att ”all privatisering av sjukvård och läkemedelshantering bör bekämpas”, att man har den här inställningen. Själva formuleringen visar klart vpk:s övertro på förstatligande. Man anser att hela det sjukvårdsindustriella komplexet bör överföras i samhällets ägo, och att all byggnadsverksamhet inom sjukvården bör ske i huvudmännens egen regi och att ingen entreprenadverksamhet bör tilllåtas av sjukhusen. Avgörande för oss andra i dessa sammanhang är givetvis inte vem som framställer läkemedlen eller vem som bygger sjukhusen, utan att patienterna — och vi är ju alla presumtiva patienter — får de bästa tänkbara läkemedlen och de bästa sjukhusen till så låga kostnader som möjligt. Detta mål anser jag inte vi kan uppnå med vpk:s modell. Det finns, herr talman, ett 30-tal läkemedelsföretag i vårt land, och även om den helt övervägande delen — ca 95 96 av produktionsvärdet —- faller på de fem största koncernerna, som ingår i Läkemedelsindustriföreningen , Astra, Kabi, Pharmacia, Ferrosan och Leo, så visar detta förhållande att det finns en betryggande konkurrens för detta viktiga område. Konkurrensen stimulerar till att åstadkomma nya och bättre läkemedel med minimering av biverkningarna, som ju är oerhört viktigt. I detta sammanhang bör påpekas att endast sådana läkemedel som är godkända och registrerade av socialstyrelsen får försäljas. När det gäller upphandling och distribution av läkemedel i vårt land har vi tillskapat Apoteksbolaget AB, som började sin verksamhet 1971. Bolagets aktier ägs till två tredjedelar av staten och till en tredjedel av en av Apotekarsocieteten grundad stiftelse. Apoteksbolaget äger också samtliga aktier i' Apotekarnas Droghandel AB . Detta förstatligande 1971 motiverades av att det saknades tillfredsställande konkurrens — apoteken hade försäljningsmonopol. Men att denna åtgärd skulle ha sänkt priserna på läkemedlen återstår nog att bevisa. Kostnaden för den enskilde patienten blir säkert lägre om vi har fungerande konkurrens mellan olika läkemedelsindustrier. Priset på farmaceutiska preparat fastställs av läkemedelsnämnden efter förhandlingar mellan producent, importör och Apoteksbolaget. I vpk:s motion har det också påpekats att läkemedelsindustrins reklaminsatser skulle ha ökat konsumtionen av läkemedel i vårt samhälle. Då bör omnämnas att 90 926 av läkemedelskonsumtionen sker på läkarordinationer och endast 10 96 är självmedikation. Ansvaret för upphandling på sjukvårdsområdet ligger som bekant på landstingen. Dessa har utvecklat olika organ och rutiner härför, bl.a. genom samverkan i Landstingens inköpscentral . Samverkan med staten sker bl.a. inom Spri . Några önskemål om socialisering av läkemedelsindustrin etc. enligt vpk:s motion har inte framförts från landstingens sida. Alltså har man inte känt behov av sådana åtgärder. Med hänvisning till vad jag nämnt ber jag, herr talman, att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 21.
Herr talman! Detta är en principiell fråga för vpk. Vi menar att inget privat vinstintresse borde få tjäna pengar vare sig på läkemedel eller medicinska sjukvårdsartiklar över huvud taget. Karl-Anders Petersson har inte alls denna känsla. Han säger att det avgörande är hur läkemedlen inverkar på människor. Vi har på senare tid mycket ofta fått ta del av hur många läkemedel som är direkt skadliga för människor. På detta får man täta bevis. Vi anser därför att samhället borde ha ett mycket större inflytande över läkemedelsindustrin. Den privata läkemedelsindustrin, sjukvårdsmaterielindustrin och andra ekonomiska intressen som haft anknytning till sjukvården har enligt vår uppfattning en styrande effekt och inverkar på vårdens utformning. Man tjänar stora summor på läkemedlen, pengar främst hämtade från skattemedel. Ökningen av försäljningen är också enormt stor, vilket är både positivt och negativt. Men det förtjänar nämnas att försäljningen från 1960 ökat från 395 miljoner för att år 1976 vara uppe i inte mindre än 4 467 milj.kr. Om man räknar per invånare låg siffrorna på 53 kr. 1960, medan man nu är uppe i 299 kr. Det visar att det för läkemedelsindustrin måste vara en lönande affär. Mot bakgrund av att marknadsföringen kostar upp till 17 96 av den totala försäljningssumman, vilken siffra redovisas i betänkandet, förstår man att produktutvecklingen är kostnadskrävande. Man förstår också att det blir skattebetalarna och de privata människorna som får betala för denna. Vi har en otroligt stor mängd läkemedel. Det lär finnas inte mindre än 1 800 läkemedel och närmare 3 000 farmaceutiska specialiteter som det heter. En stor del av den totala mängden av läkemedel är förmodligen onödig. Man kan ifrågasätta om effekten blivit bättre med hjälp av den enorma ökningen. Läkemedelsförskrivningen har också ökat. Förbrukningen av lugnande medel och mediciner har uppgått till 300 milj.kr. årligen. Detta skapar ett beroende, om vilket vi får larmrapporter i tidningarna. Medicinerna har också använts som medel vid tusentalet självmord och i ett mångdubbelt antal självmordsförsök årligen. Det är klart att en överanvändning av läkemedel betingar en onödig kostnad för såväl samhället som den privata individen. Vi menar alltså att man inte skall kunna spekulera i människors behov av mediciner och att det behövs en samhällelig kontroll av hela läkemedelsindustrin.

Herr talman! Inga Lantz säger att våra olika uppfattningar bottnar i värderingar. Jag vill gärna hålla med henne om det. När man vill förstatliga läkemedelsindustri och byggnadsverksamhet på sjukvårdens område etc., måste det bottna i värderingar. När hon säger att avgörande för min del är hur läkemedlen fungerar för människan, vill jag gärna hålla med henne även på den punkten. För oss bör det vara helt avgörande hur läkemedlen fungerar för den enskilda människan. När hon sedan säger att många läkemedel är onödiga, så tycker jag att det är en ganska hård dom hon uttalar mot läkarna i vårt land. Därvidlag är vi inte överens. Jag tror inte att vi kan lösa det problemet, om det nu finns, med ett förstatligande av läkemedelsindustrin.

Herr talman! Det är med beklagande jag noterar näringsutskottets kallsinnighet när det gäller att skaffa Jokkmokks kommun ett rejält industriprojekt. Man tycker inte att det är någon lämplig industri. Man finner en rad argument för uppfattningen att man inte skall bygga ett aluminiumverk i Jokkmokk. Däremot undviker man sorgfälligt att med öppna ögon granska frågan om varför man skulle bygga ett aluminiumverk i Jokkmokk. Ett av de viktiga skälen från min och många andra norrbottningars och framför allt jokkmokkbornas synpunkt sett är naturligtvis att kommunen måste få en industri och det mycket snabbt, om inte allt skall rasa. På många håll säger man nu att vi hotas av katastrof. I Jokkmokks kommun kan man inte säga det därför att katastrofen är redan ett faktum. Man sitter i bekymmer upp till halsen. Arbetslösheten växer, och man har det så illa ekonomiskt ställt att man, när budgeten skulle tråcklas ihop i år, på fullt allvar framförde ett förslag om att börja ta betalt för skolmåltiderna för att få debet och kredit att gå ihop. Det här projektet, ett aluminiumverk, lanserades inte av oss kommunister utan från socialdemokratiskt håll i början på 1975. Rune Johansson var uppe hos oss och tände hoppets låga. Hans ord tolkades av den största länstidningen som att det egentligen var klappat och klart. Hans partikollega, kommunalrådet i Jokkmokk, påstod sig sitta inne med sådan information från regeringens sida att planerna inte kunde stoppas. Jag är självfallet inte expert på aluminiumframställning, men jag har i alla fall försökt sätta mig in i vad det handlar om. Den tändande gnistan för debatten om lokalisering av ett aluminiumsmältverk till Jokkmokk var industriverkets utredning om att den svenska aluminiumkonsumtionen kommer att växa långt snabbare än den inhemska produktionskapaciteten. Det gavs ut en promemoria, Aluminiumkonsumtionen i Sverige 1975-1990. Den kom 1974. Enligt Kemikontorets rapport till den fysiska riksplaneringen skulle det behövas två nya anläggningar under perioden 1980-2000, om Sverige skulle vidmakthålla en självförsörjningsgrad på 70 96. På s. 17 i denna utredning finner man följande: ”Om den av Gränges planerade utbyggnaden till 132 000 årston kommer till stånd, skulle en import av 65 000-75 000 ton vid en antagen export av 15 000-20 000 ton krävas år 1980. Enligt utredningens uppfattning föreligger därför vid ett normalt kapacitetsutnyttjande och en 100-procentig självförsörjningsgrad eller ökad export ett utrymme för ytterligare en anläggning år 1980 och en produktion av ca 50 000 årston.” Sedan kom industriverket med nästa promemoria i april 1975. Den bar rubriken Ökad svensk aluminiumproduktion. Inom parentes sagt uppvaktade jag tillsammans med några andra norrbottningar dåvarande statsrådet Rune Johansson, som vid det tillfället, så som vi uppfattade det, inte ställde sig avvisande till projektet. Också i den promemorian räknar man med en ökad inhemsk svensk konsumtion av aluminium. Såvitt jag vet har ingen annan undersökning vederlagt det framräknade ökade behovet. Jag finner på tal om möjlig lokalisering följande i utredningen: ”Om kostnaderna för överföring av elkraft skall hållas nere bör smältverket läggas nära ett kraftverk.” Det förefaller ju förnuftigt. Och är det något man hargott om iden kommunen, så är det sannerligen elkraft. Och energi är den grundläggande förutsättningen för all industriell expansion — det kan ingen vettig människa förneka, som inte är helt fången i gröna vågens funderingar. Jag anser att det finns många argument för lokalisering till Jokkmokk av ett sådant projekt. En stor del av argumenten står att finna i industriverkets utredning, även om dess slutsats är att man inte skall bygga ett aluminiumverk där. Det blir för dyrt, det är bättre att importera, behovet kan fyllas på annat sätt, osv. Den 30 juni avgav länsstyrelsen i Norrbottens län, där det finns representanter för fem partier, ett yttrande till industridepartementet där man varmt pläderade för byggandet av ett aluminiumverk i Jokkmokk. Yttrandet togs, enligt vad jag inhämtat, enhälligt och jag får väl förutsätta att resp. partiers företrädare, i första hand på Norrbottensbänken, stöder vår motion. Jag vill redan nu yrka bifall till motionen 1977/78:22. I yttrandet från länsstyrelsen hänvisas till en utredning från Sveriges kemiska industrikontor — Kemisk processindustri och fysisk riksplanering — vari anges ett behov av minst två nya produktionsenheter för aluminium i landet. Länsstyrelsen påpekar att länet kan erbjuda alla lokaliseringsfaktorer för ett aluminiumsmältverk: billig elenergi, immissionshänsyn, god åretrunthamn, men framför allt god tillgång på arbetskraft, som utgör den viktigaste lokaliseringsfaktorn. Länsstyrelsen polemiserar mot industriverkets slutsats att det saknas nödvändiga produktionsfaktorer — vilket verket säger — för att etablera den ökade aluminiumframställningen genom ett projekt i Jokkmokk. Länsstyrelsen skriver: ”Men det är just tillgången på sådana som är anledningen till länsstyrelsens initiativ och den utredning som utförts. I Jokkmokk finns arbetskraft och energi. Där finns också kapital, eftersom lokaliseringspolitiken innebär att ett gott projekt aldrig stupar på grund av brist på kapital. I landet finns kunnande om aluminiumframställning, vidareförädling och marknadsförhållanden. I Jokkmokk finns det anläggningstekniskt kunnande och de resurser som behövs för att uppföra anläggningen, eftersom vattenfallsstyrelsen förklarat sig beredd att med sin arbetskraft och utrustning uppträda som entreprenör i sammanhanget. Vad som saknas är råvaran bauxit. Det är knappast troligt att utredarna vill hävda att tillgången på en av de råvaror som ingår i en industriprocess är utslagsgivande vid alla industrietableringar. Världens ekonomiska karta skulle se annorlunda ut om den principen förverkligades. Dessutom finns inom Sverige mineral som kan ersätta bauxit vid aluminiumproduktion. Anortosit, som finns i stora mängder i Jokkmokk, är en av dessa.

I utredningen lämnas dock inte ens en antydan till konkretisering av vilka alternativ man åsyftar”, säger länsstyrelsen i Norrbotten ironiskt. Jag skulle vilja fråga näringsutskottets företrädare: Vad skall man då ge människor i Jokkmokk när man inte vill ge dem ett aluminiumsmältverk? Eller har man helt sonika bestämt sig för att den kommunen skall få dö sedan vattenkraften nu är färdigexploaterad?

Herr talman! Alf Lövenborg säger att näringsutskottet ställer sig kallsinnigt till att skaffa jobb till Norrbotten. Jag vill då med ett citat ur Böckernas Bok säga att detta är att bära falskt vittnesbörd. Det är bara att läsa innantill i utskottsbetänkandet, Alf Lövenborg. Utskottsbetänkandet är inte särskilt långt, så det måste vara lätt att på kort tid läsa igenom vad som här sägs.

Motionärerna vill att riksdagen skall uttala sig för en utredning grundad på en samhällsekonomisk totalkalkyl av möjligheterna att förlägga ett statligt aluminiumsmältverk till Jokkmokks kommun. Man tillägger att riksdagen skall uttala att planeringen av ett sådant smältverk måste utgå från att ingen negativ miljöpåverkan får ske. Inte minst med utgångspunkt från de fakta jag inhämtat genom ett intensivt arbete i energikommissionen kan jag säga, att en sådan målsättning i dag i praktiken är fullständigt omöjlig. Det går inte att konstruera ett aluminiumsmältverk som inte har någon negativ miljöpåverkan. — Det är den första invändningen i dagens läge, då vi så grundligt analyserar förutsättningarna för energipolitiken, då vi så grundligt analyserar vad det finns för risker med olika slags energikällor och tillverkningar. Men den väsentliga frågan är sysselsättningen i Norrbotten. Jag vill betyga herr Lövenborg att näringsutskottet samt och synnerligen är utomordentligt angeläget att tillföra denna pinade landsända ny sysselsättning som kan ge tryggad utkomst åt detta läns invånare. Men utskottet anser, på goda grunder, som anges i utskottsbetänkandet, inte att ett aluminiumsmältverk är en lösning av sysselsättningsproblemen som det svenska samhället i detta sammanhang kan välja. Jag vill erinra om att en särskild delegation har tillsatts — Norrbottensdelegationen. Den har fått i uppdrag att framlägga förslag till konkreta åtgärder som kan förbättra sysselsättningsläget i länet. Delegationen har bl.a. övertagit de arbetsuppgifter som en tidigare tillsatt arbetsgrupp för bevakning av sysselsättningsfrågorna i Jokkmokks kommun har haft. I de av regeringen 1977 utfärdade föreskrifterna och riktlinjerna för regionalpolitiken i Norrbottens län hänvisas det till delegationens arbetsuppgifter. Näringsutskottet utgår ifrån att Norrbottensdelegationen skall pröva alla realistiska projekt som syftar till att öka sysselsättningen inom länet, inte minst i Jokkmokks kommun. När det gäller det föreslagna aluminiumsmältverket vill utskottet utöver vad jag tidigare sagt särskilt framhålla följande. Det finns ingen annan industriell tillverkning i dag som kräver sådana mängder av billig elektrisk energi som just aluminiumtillverkning.

Det finns dessutom anledning att rent ekonomiskt verk i Jokkmokk räkna med att kostnaderna för produktionen av elenergi successivt kommer att stiga mot bakgrund av bl.a. oljekrisen. Utskottet anser alltså att det inte är sannolikt att det inom överblickbar framtid kan bli aktuellt att etablera stora anläggningar för aluminiumtillverkning här i landet. Det innebär inte att utskottet inte anser att man bör sätta till alla klutar och alla krafter för att skaffa annan tillverkning till Norrbotten och till Jokkmokks kommun. Motionärerna har som argument för att Jokkmokks kommun skulle vara särskilt lämplig för en energikrävande industri anfört att flera kraftverk är belägna inom kommunen. Får jag då erinra om att sysselsättningsläget inom älvdalarna i Norrland från Torne älv i norr ned till Ångermanälven och Indalsälven i söder också är mycket prekärt och att dessa älvar producerar mycket elkraft och har åtskilliga kraftverk inom t.ex. Ångermanälvens och Indalsälvens områden. Med den här argumentationen skulle man då för att avhjälpa sysselsättningskrisen lägga ett aluminiumsmältverk vid varje Norrlandsälv ned till Gävleborgs län. Argumentet är alltså ohållbart; elförsörjningen här i landet måste ses i ett mycket större perspektiv än bara rent lokalt. Jag slutar med att betona att utskottet har all förståelse för den prekära situationen sysselsättningsmässigt i Norrbotten och inte minst i Jokkmokks kommun. Utskottet anser att sysselsättning där uppe skall skapas med alla tänkbara medel —- utom med ett aluminiumsmältverk.

Herr talman! Bengt Sjönell slutade med att säga att problemen i Norrbotten måste klaras med alla tillgängliga medel och metoder. Vad jag kunde finna framförde han inte ett enda medel och ingen enda metod för att klara problemen i Norrbotten. Däremot gjorde han precis som Nils Åsling, Per Ahlmark, Thorbjörn Fälldin m.fl. — han stod som Pontius Pilatus och hänvisade för lösningarna på alla problem och bekymmer till den stackars Norrbottensdelegationen. Den skall klara allt. Nu skall man inte bygga ett aluminiumsmältverk i Jokkmokk av omsorg om miljön. Det är ett vidunderligt argument för att komma från representanter för det övriga Sverige. När har omsorgen om miljön i Norrbotten tidigare spelat någon roll? Inte när man byggt kraftverk efter kraftverk i Norrbottenälvarna. Då har miljöaspekterna inte alls spelat någon roll. Men nu säger man från norrbottniskt håll att just tillgången på energi från de exploaterade Norrbottenälvarna bör vara ett argument för lokalisering dit av en stor energikrävande industri. Då sätter sig Bengt Sjönell och utskottet på bakhasorna. Jag tycker det är mer än förunder 143 ligt. Bengt Sjönell polemiserade mot mig — han sade att jag hade påstått att utskottet ställde sig kallsinnigt mot Norrbotten. Jag sade visserligen i mitt anförande att utskottet ställer sig kallsinnigt mot detta projekt, men efter Bengt Sjönells anförande tycker jag att jag kan ändra mig. Jag tycker i varje fall att hans attityd var kallsinnig mot Norrbotten. Vi fick av Bengt Sjönell tyvärr inget konkret besked om vad man skall ge Jokkmokks kommun i stället för aluminiumverket som skulle ha givit 600-700 människor arbete. Vi fick en massa runda ord. Sett i ett längre samhällsekonomiskt perspektiv kan jag inte annat än beklaga den avvisande hållningen. Vad som står klart är att aluminiumbehovet ökar, att Jokkmokks kommun har både råvaror och arbetskraft och att kommunen behöver en insats av det angivna formatet. I minst tio år måste statsmakterna ha varit på det klara med att vattenkraftsutbyggnaden i Jokkmokks kommun en vacker dag är ett passerat stadium och att man då måste ge kommunen och människorna någonting annat i stället. För tio år sedan borde man ha planerat annan industriell verksamhet för att klara den här kommunens problem. Den katastrof som Jokkmokk nu står mitt uppe i borde ha mötts med planmässiga åtgärder, påbörjade för länge sedan. Problemen har ju inte kommit som en blixt från en klar himmel. Att ingenting blivit gjort betraktar jag som underlåtenhetssynder av i det närmaste brottsligt slag. Man får inte vänta en minut till med att göra någonting för att klara den här kommunen. Människorna där uppe uppfattar det som både löjligt och utmanande om Sjönell och andra säger att man inte kan klara det eller det problemet på grund av energibrist. Det här är en kommun som flödar om inte av mjölk och honung så i varje fall av elektrisk energi. Men här står Bengt Sjönell återigen och använder argumentet att man inte kan bygga ett aluminiumverk på grund av energibrist. Jag förmodar att samma argument kommer att användas i andra aktuella fall. Det säger han när det gäller den mest vattenkraftsutbyggda kommunen i det här landet, som egentligen borde släcka lyset för det övriga Sverige om det gick rätt till. Även om man satsade en halv miljard eller mera för att klara sysselsättningen i den här kommunen, så vore det en återbäring långt mindre än en normal Konsumprocent. Nu glider näringsutskottet och Bengt Sjönell utmanande lätt över det katastrofläge som kommunen befinner sig i, och man har inga som helst andra lösningar att föreslå. Jag tycker att det är beklämmande.
Herr talman! Jag har under mina 15 år i riksdagen deltagit i många debatter, och jag har i olika sammanhang fått många beskyllningar från mina debattmotståndare. Men jag må bekänna att jag aldrig någonsin har blivit beskylld för att använda runda ord i kammaren. Jag vet inte om Alf Lövenborg i det här sammanhanget syftade på sin partibeteckning eller någonting liknande, men jag kan inte erinra mig att jag i mitt anförande använde något runt ord. Däremot sade jag när det gäller miljöaspekterna att det är omöjligt att uppfylla kravet att man skall bygga ett aluminiumsmältverk — och därmed likställer jag all annan industriell verksamhet — utan att någon negativ miljöpåverkan uppstår. Kravet är alltså en påtaglig överdrift. Men det väsentliga är, som jag sade tidigare, energitillgången. Elförsörjningen — vare sig den kommer från Norrbottensälvar, oljekondenskraftverk eller kärnkraftverk — måste vara en gemensam tillgång för det här samhället. Man kan inte lägga lokalpatriotiska synpunkter på elförsörjningen. Jag kan dra en parallell. Herr Lövenborg sade att Norrbotten inte på något sätt översvämmas av mjölk och honung. Nej, det skall gudarna veta att den norra landsändan inte gör. Jag är själv uppvuxen i Norrland, så det vet jag.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

Herr talman! När jag använde benämningen ”runda ord” på det anförande som Sjönell hade tänkte jag faktiskt inte på min partibeteckning, där det f.n. står ett streck. Det enda rättvisa i det sammanhanget kan möjligen vara att jag blivit ett streck i räkningen någon gång för en och annan, men det lär ju repareras. När jag sade ”runda ord” så menade jag att Sjönell använder en fraseologi som på intet sätt ger något hopp. Det finns ingen inriktning, inga förslag, ingen antydan om hur man skall klara problemen i Jokkmokk om man inte bygger ett aluminiumsmältverk. Att man inte ger Jokkmokk ett aluminiumsmältverk — å la bonne heure! Men frågan kvarstår ju: Vad skall man ge Jokkmokk i stället? Och det är ju detta det handlar om. Det senaste inlägget från Sjönell kan inte göra Jokkmokksborna gladare. De kan ju inte leva på välvilliga formuleringar. De vill ha jobb och ett uns av trygghet. Jokkmokks kommun är ett typexempel på misshandeln av Norrbotten: först tar man vad som är möjligt att suga ut och exploatera, och sedan lämnar man allt åt sitt öde. Det handlingssättet förtjänar verkligen beteckningen kolonialpolitik, och det står Sjönell och försvarar här. Det är det bittra och skamliga i sammanhanget.